Herr talman! Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag ser något eget ansvar för utvecklingen i Sverige där näringslivet tvingas spendera miljardbelopp orsakade av brottsligheten och om vilka åtgärder jag avser att vidta under mandatperioden för att få ned kriminaliteten så att företag ska vilja fortsätta verka på orter för jobb och tillväxt. Regeringen ser mycket allvarligt på brottslighet som drabbar företagare. Det kan vara förödande för de företag och individer som drabbas, och det skadar Sveriges näringslivsklimat. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, och det är därför oacceptabelt att företagare känner oro över risken att bli utsatta för brott. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att näringsidkare ska kunna bedriva sin verksamhet under trygga former. En förutsättning är ett starkt rättsväsen och en tillgänglig polis. Att det polisiära arbetet stärks och att fler poliser kan bekämpa brottsligheten och öka tryggheten är prioriterade frågor för regeringen. Därför har regeringen beslutat att göra en kraftig satsning på polisverksamheten med målsättningen att öka antalet anställda i Polismyndigheten med 10 000 fram till 2024. Vi har drivit fram lagstiftningsåtgärder som gör att våra myndigheter får bättre förutsättningar att bekämpa brottsligheten. En ny kamerabevakningslag trädde i kraft den 1 augusti 2018. Lagen innebär bland annat att det blir lättare för polisen och kommuner att söka och få tillstånd till kamerabevakning på platser som är utsatta för brott eller där hotbilden av andra skäl är förhöjd. Den nya lagen innebär också att den generella tillståndsplikt som tidigare gällt för kamerabevakning har slopats, vilket medför att kamerabevakning i bland annat butiker nu kommer att kunna genomföras utan tillstånd. Även straffrättsliga åtgärder har vidtagits. Den 1 juli 2017 gjordes lagändringar rörande skadegörelsebrottet. Bland annat skärptes straffskalan för grov skadegörelse till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Samtidigt höjdes minimistraffet för bland annat grovt olaga hot, grovt rån och grov utpressning. Vi måste både bekämpa brott och bekämpa brottens orsaker. Regeringen har därför gjort en satsning på det brottsförebyggande arbetet och tagit fram det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år med gemensamma målsättningar inom alla politikområden. Statliga myndigheter, kommuner, civilsamhälle och inte minst näringslivet måste alla bidra i det brottsförebyggande arbetet. För de unga som begår brott måste reaktionerna vara tydliga, och de som är mest brottsaktiva måste bort från våra gator. Tidiga insatser för att hindra att våra ungdomar dras in i kriminalitet är viktigt, liksom att minska tillgången till alkohol och droger. Stödet till dem som vill lämna det kriminella livet bakom sig måste utvecklas, och vi kommer därför att inrätta ett nationellt exitprogram. Förutom ett långsiktigt brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete måste problemen i brottsutsatta områden bemötas från flera håll och genom gemensamma insatser från hela samhället. Det krävs inte minst åtgärder för att minska de sociala klyftor som utgör grunden för dessa problem. Arbetstillfällen, bra bostäder, en bra skola och ett inkluderande samhälle är grundläggande för att vända utvecklingen.

Herr talman! Tack, justitieministern, för svaret! Svenskt Näringsliv har gjort en preliminär studie av de direkta kostnaderna för näringslivet och har då inte räknat in finanssektorn. De har sett att kostnaderna för brott kan uppskattas till en siffra på 55 miljarder. Den siffran innehåller inte de direkta kostnader som man har för åtgärder som man måste ta till som företagare för att få stopp på de brott som har begåtts. Då talar vi om väktare, larm, övervakningskameror, hundar etcetera. Företag och näringsliv drabbas, och det påverkar även andra. Det påverkar också tillväxten i form av utebliven produktivitet och lägre investeringar för att pengarna får läggas på förebyggande åtgärder. Det är allvarligt. Det blir väldigt mycket pengar som går till att läggas på detta område, för det ökar hela tiden. Det kom också fram i svaret att det är allvarligt. Ett begrepp som används är "förödande". Man kan lägga fler begrepp till det som man vill använda. Ett skulle kunna vara "tragiskt" när företag och individer drabbas. Jag instämmer i ministerns beskrivning att det skadar Sverige och näringslivet. För några veckor sedan besökte jag en ort i södra Sverige. Det är en ort som genom sin historia har haft ett fåtal industrier som man har levt på. Människor har haft sitt arbete och sin försörjning där. Med en omvälvning av samhället har orten tappat industrin. Det har skett förändringar som gjort att orten har blivit sårbar för en nedläggning. Ovanpå detta tillkommer kriminaliteten. Den är av olika slag på olika ställen. Ett utländskt kopplat motorcykelgäng har satt klorna i just det här samhället. Det gör att företag utsätts för kriminalitet hela tiden. Annan kriminalitet bygger på den som redan finns från gäng och ligor som har etablerat sig. Företagare överväger att flytta sitt företag, och vissa har redan flyttat. Det gör att detta samhälle får stora problem. När det går åt fel håll drabbar det inte bara samhället. Det drabbar också människorna som bor på orten. Det är jobb som försvinner. Man vittnar om ett samhälle som blir tomt. Det var förr liv och rörelse på lekplatser och ute på gator och torg. När man vandrar runt på kvällar och nätter är det nu alldeles tomt. Det är en beskrivning från kommuninvånarna. Nu har ministern sagt att det kommer kameraövervakning som en dellösning. Men varannan handlare har utsatts för brott de senaste månaderna. Det är en rubrik som Svensk Handel har. De beskriver att antalet brott som drabbar butikerna ligger på höga nivåer. I december hade var tredje butik utsatts för stöld, och när man mätt över en månad framgick att var fjärde butik utsatts för hotfullt beteende. I slutet av 2018 hade nästan varannan butik, 44 procent, varit utsatt för ett brott den senaste tiden. När näringsutskottet debatterade före jul lyftes frågan om kriminalitet fram. Det sas då i debatten att det var överdrivet. Det är inte något som ministern kan hänvisa till. Jag skulle ändå vilja fråga justitieministern hur allvarligt han ser på de kriminella delarnas effekter på näringsliv och samhälle.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att det är en intressant vinkel som Ann-Charlotte Hammar Johnsson har i interpellationen, det vill säga kopplingen mellan brottslighet och tillväxt. Nu kan man i och för sig säga att utvecklingen inte precis stöder den tes som hon har. Det vi har sett de senaste åren är en hög tillväxttakt i Sverige. Under vår mandatperiod har tillväxttakten varit dubbelt så hög som den var under alliansregeringens senaste period. Det brukar vara så när socialdemokrater styr. Både tillväxten, statsfinanserna och arbetslösheten ser mycket bättre ut än under den borgerliga tiden. Vi har haft dubbelt så hög tillväxt de senaste åren i förhållande till när de borgerliga styrde. Frågan gäller kopplingen till brottslighet. Jag instämmer i att det kan finnas en koppling till brottslighet. Brottsligheten kan påverka tillväxttakten. Frågan är hur stor omfattningen är. Jag har också tagit del av Svenskt Näringslivs enkätundersökning där man gick ut till 20 000 företag för att fråga dem om detta. Ann-Charlotte Hammar Johnsson refererade tidigare till den. Svarsfrekvensen på den enkäten var 12 procent, det vill säga 88 procent av företagen svarade inte. Att dra några långtgående slutsatser av en enkätundersökning med så låg svarsfrekvens och försöka räkna fram siffror för vilka kostnader brottsligheten skulle kunna innebära är högst vanskligt, skulle jag vilja säga. När det gäller några av de brott som Ann-Charlotte Hammar Johnsson tar upp finns en problematik. Det gäller stölder, snatterier, inbrott och annat. Men jag tycker också att man ska ta del av den statistik över antalet anmälda brott som vi har sett just när det gäller dessa brottskategorier på senare år. Faktum är att antalet anmälda stölder när det gäller ringa stölder i butik har minskat. Antalet anmälda inbrott i butik har minskat kraftigt. Antalet butiksrån både med och utan skjutvapen har minskat. Jag tycker att man ska ha den bilden också. Det innebär naturligtvis inte att detta inte är ett problem, utan tvärtom. Det är klart att när vi ser den här typen av brottslighet måste vi också agera mot den. Där har vi gjort mycket: Vi har skärpt straffen för så gott som alla de grova våldsbrotten, bland annat grovt rån, grov utpressning och grovt olaga hot. Vi har skärpt straffen för grovt vapenbrott så att vi numera också kan häkta den som går omkring med vapen på stan. Vi gör detta i en omfattning som vi aldrig tidigare har gjort. Vi gör det så pass mycket att vi nu fyller upp anstalter och häkten. Vi har 100 procents beläggning både i häktena och på anstalterna. På Moderaternas tid var det ganska tomt både på anstalter och i häkten, för man fångade helt enkelt för få bovar. Nu är vi i ett annat läge. De som tidigare gick runt med vapen på stan sitter nu i buren, och det är precis där de ska sitta. Vi genomför också stora satsningar på polisen. Vi har fördubblat utbildningstakten i polisutbildningen, och vi startar nya polisutbildningar. Det tillkommer utbildningar både i Malmö och i Borås från och med detta halvår. Vi arbetar för att kunna få upp antalet anställda med ytterligare 10 000 fram till år 2024. Det är naturligtvis ett långsiktigt arbete i en del avseenden att få ned kriminaliteten. Vi måste se till att vi bekämpar brotten som sådana med hårdare straff, ökad kameraövervakning och fler poliser. Men vi måste också jobba med att förebygga brotten på olika sätt. Därför har vi lanserat ett program, det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år. Vi fortsätter naturligtvis att noggrant följa detta, och vi fortsätter också att göra de satsningar som behöver göras för att bryta utvecklingen i den mån det behöver göras.
Herr talman! Det är alltid, justitieministern, en diskussion som hamnar i att det på något vis är de borgerligas fel. Det är ju jätteintressant att ha den aspekten i stället för att blicka framåt och se vad man själv gör. Ni har haft fyra år nu och ett långvarigt socialdemokratiskt styre dessförinnan. Låt oss börja med tillväxttakten och det ekonomiska. Man kan säga att det finns högkonjunktur och lågkonjunktur, och tills vidare befinner vi oss i en högkonjunktur. Men så småningom kommer vi säkert att träda in i en lågkonjunktur, för det är så cyklerna går. Om man tar denna aspekt är det inte hur mycket tillväxt vi har som jag talar om, utan jag talar om den tillväxt man inte får på grund av brottsligheten. Det är detta det handlar om. Det handlar om gapet däremellan och vad man skulle kunna få. Det skulle kunna vara bättre siffror än vad det är. Man kan ju ha det argument som Morgan Johansson anför, men det håller inte så långt. En enkätundersökning är självklart bara en del av en helhet. Men både ministern, säkert, och i alla fall jag själv är ute och besöker företag och försöker ta reda på hur det är för olika branscher och vilka åtgärder de får lov att ta till. Det har förekommit, och förekommer, många brott som gör att både små och stora enskilda företag får lägga resurser på att bekämpa brottsligheten. Jag besökte Borlänge för ett tag sedan. Jag har av Svensk Handel fått veta att det är ett av de ställen i landet som pekas ut för att man har bekymmer med stölder, brända bilar och så vidare. Det gör att man på det lokala planet, mitt i stan, inte kan ha sina affärer. De hotas av att behöva lägga ned. Morgan Johansson säger att det är så fantastiskt nu och att alla sitter bakom lås och bom. Men det överensstämmer inte med hur verkligheten ser ut, så jag tycker att vi i stället kan tala om den bild som finns. Det är bra att folk låses in och att brott blir beivrade. Men det är inte den verklighet som finns där ute, och jag tror inte att det uppfattas som att det nu är frid och fröjd. Tvärtom finns det mycket att göra. Den grova brottsligheten har nått nya rekordnivåer. Våldet har ökat i omfattning och grovhet. Även användandet av skjutvapen och sprängmedel har ökat i samhället. Fler utsätts för brott, och fler oroar sig med all tydlighet för att utsättas för brott. Samtidigt har förtroendet för rättsväsendet sjunkit under en tioårsperiod. Vi får också statistik om att brottslighet inte anmäls. Det är allvarligt, för det innebär att siffrorna från SCB inte visar rätt fakta. Så blir det när det finns folk som inte vill och inte vågar anmäla brott. Vi behöver fråga oss hur vi ska kunna ändra på detta. Om statistiken visar att det på en ort inte begås några brott eller finns väldigt lite brottslighet, fast det i verkligheten är tvärtom - hur ska vi bemöta det? Vi kan ju inte använda statistiken för att lösa det. Detta är jätteviktigt. Ministern skriver i sitt svar att regeringen har tagit fram en satsning på brottsförebyggande arbete. Jag vill lyfta fram ett exempel från verkligheten i en kommun i södra Sverige, där fältassistenter berättar om hur barn och unga bara skrattar åt dem på kvällar och nätter när de är ute. De unga kommer in i den kriminalitet som ska stoppas och förhindras. Och i denna kommun har man inga anmälningar. Det ser ut som att man har mycket mindre brottslighet än vad man har, och det är en allvarlig utveckling att brotten inte verkar finnas. Men man berättar också i kommunen att man har haft arbete med polisen förr, och det kan man ha igen om man kan klara ut detta. På ett antal veckor skulle man med en anonym polis på plats kanske inte kunna göra underverk, men ändå stävja detta och få ordning på det. Om polisen är där i dag är de kända, eller så finns de inte. Det är viktigt att man kan använda de resurser som finns.
Herr talman! Jag säger inte att allt är de borgerligas fel. Jag konstaterar bara att tillväxten alltid är högre när vi styr än när de borgerliga styr. Så har det varit de senaste 50 åren. Varje gång det har varit regeringsskifte och ni har styrt har tillväxten varit lägre än när vi har styrt. Det kan naturligtvis vara en slump, men det är ändå så tendensen är. Nej, alla sitter inte bakom lås och bom. Men det sitter betydligt fler där nu än det gjorde för några år sedan. Det beror på att vi både har skärpt straffen och häktningsmöjligheterna och fått igång polisens brottsbekämpning på ett sätt som inte skedde tidigare. Vi hade sju år i rad av fallande resultat i polisen. Antalet färdigställda förundersökningar redovisade till åklagare minskade sju år i rad. Sedan gjorde vi den stora omorganiseringen av polisen, och sedan dess har vi sett en utveckling där polisen levererar mer resultat än man gjorde tidigare. Och detta kommer att öka ytterligare i takt med att polisverksamheten byggs ut. Vi är nu tillbaka i över 20 000 poliser igen, och vi har fördubblat utbildningstakten så att den nu ligger på ungefär 1 300 nyutbildade per år. På de borgerligas tid lågt den på ungefär 600-700 per år, så vi har fördubblat takten. Vi bygger ut både polisverksamheten när det gäller antalet poliser och när det gäller de civilanställda. Detta pekar mot, och vi arbetar för, att det ska kunna bli 10 000 fler anställda fram till år 2024. Vad behöver vi då göra mer? Det är naturligtvis en hel del. Jag tror att vi utöver straffskärpningarna och utbyggnaden av polisutbildningen, och utöver att vi nu också måste bygga ut kriminalvården så att vi har någonstans att sätta dem vi griper, behöver göra mer när det gäller snabbare lagföring. Vi behöver alltså se till att exempelvis ungdomar som anträffas just i butiker med att stjäla saker får en mycket snabb återkoppling på detta. Vi har nu ett pilotprojekt i norra Stockholm med snabbare lagföring av bland annat denna typ av brott. Polisen griper den som är misstänkt och kan färdigställa utredningen redan på plats. Man kan dessutom meddela vilken dag som vederbörande ska infinna sig i tingsrätten för att dömas för det brott som han misstänks ha begått. Detta innebär att vi har fått ned handläggningstiderna från att ha legat på i genomsnitt 22 veckor från det att man griper en person till dess att han eller hon får sin dom till att nu ligga på mellan 2 och 6 veckor i detta försök, som alltså bedrivs i norra Stockholm. Vi kommer att få en mer fulllödig utvärdering av Brottsförebyggande rådet den 1 april, men jag tror väldigt mycket på detta. Man ska inte bara tillgripa lite hårdare tag när det behövs utan också tillgripa snabbare tag så att man får en snabb återkoppling på att samhället mycket snabbare än tidigare markerar vad som är acceptabelt och inte. Därutöver är just nu ett utredningsförslag ute på remiss om att ta i hårdare mot de systematiska stölderna, som vi har ett bekymmer med inte minst i handeln. I utredningen finns också ett förslag om ett särskilt tillträdesförbud. Det handlar om människor som systematiskt har ägnat sig åt att till exempel stjäla saker i en butik. Handlaren ska då kunna anmäla detta och säga att den här personen inte längre bör ha tillträde till min butik. Det finns en ordning i förslaget för hur man ska kunna åstadkomma ett sådant tillträdesförbud. Det är en fråga som är ute på remiss, och jag vet att handeln länge har sett fram emot den typen av förslag. Vi behöver naturligtvis göra mer för att ingripa mot brott som drabbar näringsidkare på olika sätt.
Herr talman! Tack för de svaren, ministern! Det gläder mig att vi har samma åsikter i fråga om vad som bör göras. Det är bara det att under tiden det händer får man vänta där ute. Att polisen levererar är bra. Det omvända hade varit förfärligt. Det är bra att det går framåt. När det gäller utbildningen av poliser fick den borgerliga regeringen 2006 - om vi nu ska återkomma till den lite tröttsamma diskussionen om vem som gjorde vad - börja utbilda poliser eftersom det saknades poliser när man tog över. Det kanske är så att man får städa upp efter finanskriser och sådant, och det kostar på. Här har man ändå skött det väl för att kunna komma vidare, så ni har ändå fått överta en bra möjlighet framåt. Allvarliga problem med brott - ja, de finns. Enligt polisen finns det 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng i Sverige. Kriminaliteten drabbar våra invånare och Sveriges 61 000 utsatta områden extra hårt. Skåne, som vi själva kommer från, är ju porten till Europa. Den enskilt viktigaste brottsförebyggande åtgärden är att krossa gängkriminaliteten på våra orter. Det jag beskriver om hur man kan jobba med polisen kommer från dem som arbetar ute på fältet. Det är inte kortsiktigt, utan man måste ta hand om det och stoppa det samtidigt som man förebygger. Där är vi helt eniga om att civilsamhället, skolan etcetera ska gå in för att stoppa rekryteringen. Detta pågår nu, och det kan man göra utan lagstiftning. Det måste till ett tryck så att vi alla ser till att samhället kan fungera. Droger är också en stor del i detta. Det får ministern gärna säga någonting om. Inflödet är stort, och det finns på alla orter. Det är också inkörsporten till den kriminalitet som sedan påverkar handlarna.
Herr talman! Jag har redovisat de åtgärder som vi har vidtagit och som vi kommer att vidta. Vi fortsätter att bygga ut polisverksamheten. Vi fortsätter att skärpa en del straff som vi behöver skärpa. Vi arbetar med snabbare lagföring så att man får en snabb återkoppling. Vi ser också över lagstiftningen när det gäller systematiska stölder. Vi har ett förslag ute på remiss som handlar om tillträdesförbud. Vi kommer också att skärpa straffen för övergrepp i rättssak, det vill säga när man angriper målsägande och vittnen i syfte att attackera rättsstaten som sådan. Det måste samhället se särskilt strängt på. Vi arbetar också med ett förslag om en insats när det gäller ungdomar på väg in i kriminalitet. Här vill vi till exempel möjliggöra det vi kallar helgavskiljning eller helghemarrest, en åtgärd där man helt enkelt får hålla sig hemma på fredags och lördagskvällar. Detta ska kunna övervakas med fotboja och är ytterligare ett påföljdsalternativ för en del av dessa ungdomar som annars kanske hänger på stan, begår brott och är på väg in i en mer systematisk kriminalitet. Sådana förslag återkommer vi som sagt också med. Vi följer naturligtvis detta väldigt noga. Vi är angelägna om att fortsätta att bekämpa både brotten och brottens orsaker.